Herr talman! Jag vet, liksom Inger Lundberg, att det finns annan lagstiftning som har till uppgift att garantera den svagaste partens rätt. Den lagstiftningen gäller alla människor, oavsett om man är handikappad eller inte. Jag biträder den här reservationen. Vi hade ett sådant yrkande i vår motion också. Det är därför vi uttrycker oss på ett sådant sätt att vi ber regeringen att se över detta en gång till, i akt och mening att återkomma till riksdagen med förslag som ger föräldrar till de här barnen ett förstärkt inflytande, samma inflytande och samma möjlighet till ansvarstagande som föräldrar till normala barn har. Vad jag förstår är vi överens om den ambitionen. Därför är det förvånande att utskottsmajoriteten inte kan gå med på förslaget att vi ber regeringen att titta över detta en gång till. Sedan citerade Christer Lindblom särskolekommittén om föräldrainflytandet. Jag satt och väntade på att han kanske skulle fortsätta att citera särskolekommittén när det gällde genomförandet. Särskolekommittén uppmärksammade statens ansvar för huvudmannaskapsförändringen, för att den skulle gå så smidigt som möjligt. Man sade att informationsinsatser är i synnerhet angelägna i ett förberedande skede, eftersom särskolan för många, såväl politiker som tjänstemän ute i kommunerna, är en relativt okänd verksamhet, ibland också omgiven av fördomar. Man föreslog en utbildning riktad mot förtroendevalda, lärare, skolledare och elevvårdspersonal. Man ville anslå ungefär 6 milj.kr. under en treårsperiod. Detta är väl inte alldeles oöverkomligt. Varför tilldelar ni inte genom det här beslutet den resurs som behövs för genomförandet? Om detta var särskolekommittén också enig.
Herr talman! Björn Samuelson talade i sitt tidigare inlägg om likvärdighet och varför man inte skulle ta steget fullt. Varför tar man inte från Björn Samuelsons sida steget fullt ut och avvecklar särskolan? En hel del av remissinstanserna föreslog faktiskt att man skulle ta bort särskolan och från början integrera alla barn i normal utbildning i den vanliga skolan. Björn Samuelson sade tidigare också att det krävs en hel del genomföranderesurser därför att många av de här barnen kommer att få nya kompisar. Det behövs information osv. Men så hemskt många nya kompisar får de inte. Särskolan är redan i dag integrerad med den grundskola och den gymnasieskola som redan finns i kommunen. Man har redan kompisarna. Jag har goda exempel från min egen hemstad, där man har en integrerad särskola mitt i en låg och mellanstadieskola. Det fungerar alldeles utmärkt. Där är barnen kompisar från början. Det vi talar om här är extra sköra barn. Därför tycker jag att det är mycket trevligare att ha den samtalston mellan oss som Björn Samuelson och jag har, jämfört med den som förekom tidigare. Vi har i detta betänkande poängterat att det är fråga om ett utvidgat samråd. Det finns i specialmotiveringen, i utskottsbetänkandet och även i propositionen. Det samråd som skall ske med föräldrarna skall naturligtvis ske med värdighet och respekt för de här föräldrarna. Det är alldeles givet. Jag vet också att kommunerna har en mycket stor generositet redan i dag. Vill föräldrarna prova en vanlig skolform, får man göra det. Vill man gå tillbaka och få den tilläggsresurs som särskolan innebär, får man det. Här finns en stor flexibilitet. Jag är dock medveten om att det finns problem. Men det är mycket som fungerar bra redan i dag.
Herr talman! Två saker vill jag ta upp och den första är likvärdigheten. Om jag ansåg att vi hade en likvärdig skola i Sverige, skulle jag sluta med skolpolitiken. Då fanns det ingen anledning att driva de här viktiga frågorna, som jag tycker måste drivas här i riksdagen och i andra politiska församlingar. Jag anser dock inte att vi har en likvärdig skola. Jag anser inte att resurser används på bästa tänkbara sätt. Jag anser inte att det generellt är så att resurser alltid går dit där de behövs bäst. Jag tycker snarare att det är mer vanligt att resurser stryks ut som en jämn smet. Det exemplet är vanligare. I det perspektivet tycker jag absolut inte att vi har en likvärdig skola för de barn som har de här handikappen, särskilt inte i den allmänna skolan. Om jag ansåg det skulle jag inte föreslå särskila resurser för genomförandet. Då behövdes inte de. Vi har kanske litet olika definitioner på vad vi menar med likvärdighet, jag och Christer Lindblom. Den andra saken jag vill ta upp är integrationen. För mig, Christer Lindblom, är integrationen inte bara att man har en särskoleklass i ett rum i en vanlig skola. Integrationen är att de här eleverna går i ''vanliga'' klasser. Det är integration för mig. Det andra är bara en partiell integration. Att olika barn får möta varandra är vad jag avser när jag i den här debatten pratar om integration.
Herr talman! Jag tar genomföranderesursen först. Det är klart reglerat vem som har ansvaret för framför allt lokal skolutveckling. Det ingår särskilda medel för detta, även för särskolan, i det statsbidrag som i dag går till landstingen, och som kommer att fortsätta att göra det ett tag till. Där finns redan pengar för detta. En så stor del av särskolan är redan i dag integrerad i kommunernas grund och gymnasieskolor att jag inte tror att det på alla ställen finns så väldigt stort behov av dessa massiva informationsinsatser. Jag håller helt med Björn Samuelson om att vi självklart ständigt måste ha målet att skapa bättre likvärdighet. Vi måste arbeta vidare mot det mål som alla politiska partier har gemensamt, nämligen att skapa en skolmiljö för alla människor med så få inskränkningar för de handikappade som möjligt. Med den här propositionen tycker jag att vi skall ge kommunerna chansen att göra en bra särskola bättre. Vi skall följa utvecklingen. Om någonting skulle gå alldeles snett är det självklart inte på något sätt obetaget för vare sig regering eller riksdag att ta initiativ till förändrade regler. Men detta är första steget i en utveckling mot, vilket jag sade tidigare i mitt anförande, drömmen att särskolan inte längre behövs därför att alla barn kan integreras i den normala skolan. Det är möjligen utopiskt, men ändå något att drömma om.

Herr talman! Det är med besvikelse och förvåning som jag har tagit del av utbildningsutskottets betänkande nr 21 med anledning av regeringens proposition om ändrat huvudmannaskap för särskolan. Majoriteten i utskottet talar klart och tydligt om att föräldrarnas röst har lågt värde när man har ett handikappat barn. När jag nu har lyssnat på debatten här i kammaren de senaste minuterna måste jag säga att jag inte bara är besviken och förvånad utan dessutom djupt oroad. Om utskottets majoritet företräder den syn som Christer Lindblom har gett uttryck för här i kammaren är läget allvarligt. Christer Lindblom företräder ett parti, Folkpartiet liberalerna, som annars har hävdat föräldrarnas rätt till inflytande i skolan på ett mycket tydligt sätt och till föräldrarnas glädje. Under många år har Folkpartiet liberalerna gjort detta. Det smärtar mig att nu höra att Christer Lindblom och/eller partiet tydligen har ändrat uppfattning i den här frågan. Föräldrarna till handikappade barn har allra som oftast en mycket större och djupare kunskap om sina barn än kanske Christer Lindblom och jag har, om Christer Lindblom har barn. Jag har tre stycken. Jag vill påstå att jag känner dem rätt väl. Men hade de haft handikapp skulle jag förmodligen ha tvingats att sätta mig in i deras handikapp på ett betydligt djupare sätt, vilket de allra flesta föräldrar gör. Men här skall man stifta lagar som utgår från att föräldrarna inte är ''i det skicket'' -- där citerar jag Christer Lindblom -- att de kan fatta beslut om sina barns skolgång. I andra fall är vi, som sagt, överens om att föräldrarna har stor betydelse -- den allra största betydelsen -- när det gäller ansvaret för sina barn och rätten att välja skola. Majoriteten i den här kammaren tror också på föräldrarnas förmåga att avgöra om barnet skall börja skolan vid 6 eller vid 7 års ålder. Tydligen finns inte samma tilltro till omdömet hos föräldrar till handikappade barn. Jag, liksom alla föräldrar som berörs, skulle vara mycket intresserade av att få veta varför. Jag hoppas att det finns en djupare förklaring än den som vi här nyligen har fått höra. Beslut om placering av barn får inte fattas utan samråd konstaterar både regering och utskottsmajoritet. Samråd kan gå till på många olika sätt. En del föräldrar har upplevt samråd per telefon, efter att experterna har gjort sin bedömning. Andra är helt på det klara med att man som förälder är helt i händerna på experter. Tilltron till ordet samråd är tydligen obegränsad hos utskottets majoritet. Tyvärr delas inte den uppfattningen av många av de föräldrar som berörs. Det finns en möjlighet att rätta till utskottets bedömning, och det är genom att rösta för reservation 1 i betänkandet. Det kostar inget. Tvärtom ger det troligen både ekonomiska vinster och andra positiva effekter i det långa loppet. ''Det känns alltför ofta som om man stångar pannan blodig mot en massa bastanta experter som lär känna ens barn efter några minuters samtal och ger omdömen ena gången som inte gäller nästa gång.'' Den här meningen är ett citat ur ett brev från en förälder med ett handikappat barn, en förälder som väl och utförligt beskriver sin och familjens situation, som har haft många och omfattande kontakter, som har läst särskolekommitténs betänkande, vilket har kommit under senare år, och som har många kloka synpunkter när det gäller de här frågorna. Det handlar alltså om en förälder som möjligen inte är i det skicket att hon kan avgöra hur hennes barn skall ha det. Den föräldern har varken upplevt en långsiktig utvecklingsplan för sitt barn eller haft möjlighet att påverka beslut som rört hennes barns skolplacering. Just den här föräldern har upplevt ryckighet i planering, beslut om ändring av placering utan samråd och har meddelats i efterhand per telefon. Det är tyvärr inte ett enstaka fall det handlar om, utan exemplen är många. Särskolekommittén har redovisat hur skiftande bedömningarna är mellan olika landsting när det gäller placering i särskola. Antalet placerade barn varierar mellan 0,72 % och 1,40 % -- det står i betänkandet -- av den totala elevpopulationen. Totalt undervisades 0,95 %, dvs. 11 000 elever i särskolan läsåret 1989/90. Skillnaderna mellan landstingen kan, enligt särskolekommittén, inte förklaras på objektiva grunder utan antas bero på olika uttagningsprinciper. Det behöver i och för sig inte vara något fel i detta, men som jag påpekade i min motion: när bedömningarna ändå blir olika även för barn med liknande handikapp, finns det absolut inget skäl till att inte föräldrarna skulle tillmätas kompetens att fatta beslut om sitt barns skolgång. Självfallet vill föräldrarna höra och diskutera med experterna om deras motiv och bedöming innan placering görs. Man måste emellertid också kunna ha ett inflytande över det beslut som sedan fattas. Det finns ingen skillnad i föräldrars ansvar för sina barns uppväxt och fostran. Då måste också tilltron vara stor till föräldrars kunskap om sina barn, och deras önskemål och synpunkter måste väga mycket tungt och vara vägledande för dem som inte alls har den långvariga kontakt och erfarenhet av barnet och dess handikapp som förädrarna har. Beträffande fristående särskolor ser jag fram mot den proposition som har aviserats. Jag har, som jag också redovisat, stor tilltro till föräldrars kompetens att fatta beslut om sina barn och kunskap om sina barn. Det är för mig självklart att ingen inskränkning i föräldrars valfrihet skall göras när det gäller val av skola för deras barn, oavsett om det är handikappat eller ej. Det finns alternativ pedagogik även för handikappade barn, pedagogik som visat sig framgångsrik, framför allt när det gäller psykiskt handikappade barn. Den bör tas till vara. Dessutom bör samma ekonomiska förutsättningar gälla för fristående särskolor. Den tredje fråga som jag tog upp i min motion rörde upprättande av långsiktiga utbildnings och utvecklingsplaner. Av utskottets betänkande framgår att sådana skall upprättas enligt Lsä 90. Det är fortfarande, tio år efter införandet, inte särskilt välkänt bland vare sig föräldrar eller ansvariga för särskolan i landstingen. Åtminstone kan man konstatera att enskilda föräldrar och föräldraföreningar vid särskolor har krävt att få just sådana långsiktiga utbildningsplaner i samband med att särskolekommitténs betänkande remissbehandlades. Man kan ju då inte ha känt till att sådana krav redan finns. I stället har man betonat ryckigheten som ett stort problem. Vilka regler gäller för de elever som är integrerade i grundskolan? Särskolekommittén betonar att det är nödvändigt att precisera bl.a. begreppet individintegrering. Det har inte berörts i vare sig proposition eller betänkande, såvitt jag har kunnat se. Här kävs ökad kunskap hos både kommunernas ansvariga och föräldrar. Det är viktigt att skolverket i sin uppföljning och utvärdering av skolverksamheten särskilt uppmärksammar de elever som har integrerats och deras situation. Herr talman! Jag kommer att rösta för reservation

Herr talman! Upplysningsvis kan jag tala om att jag har fyra barn. Jag kan också vidimera att jag är folkpartist och att jag inte på något sätt har ändrat inställning i anledning av behandlingen av det här betänkandet. Folkpartiet har inte heller ändrat inställning. Vi har valt att låta gällande lag -- den har gällt ett tag nu -- fortsätta att gälla. Vi har inte stiftat en ny lag, som Christina Linderholm sade. Att ändra den här lagen och ge föräldrarna ett s.k. veto är svårt. Det har jag sagt många gånger tidigare. Vi i utskottet har valt att låta rådande lagstiftning få gälla, även fortsättningsvis. Vi tar denna ställning med ett slags ödmjukhet. En dylik ödmjukhet möter man emellertid inte hos dem som argumenterar mot vår inställning. Alla andra vet i stället mycket bättre. Jag tycker det skulle vara bra om jag själv hade denna säkerhet i min bedömning. Fortfarande känner jag ödmjukhet inför den här frågan. Christina Linderholm sade att jag representerar Folkpartiet. Det gör jag naturligtvis, men just i dag representerar jag framför allt utskottet och talar å utskottets vägnar. Som bekant utgör också Christina Linderholms partikamrater en del av den majoritet som har skrivit under utskottets förslag. Det förefaller som något misslyckat arbete på hemmaplan om man inte har kunnat övertyga sin egen partigrupp om det här ganska centrala förslaget, som vi är överens om i utskottet. Dessutom en sakupplysning. Kanske missuppfattade jag Christina Linderholm, men jag tyckte att hon sade att Lsä 90 hade verkat i tio år. Lsä 90 infördes i höstas och verkar nu på sitt första år. Det är möjligt att de långsiktiga utbildningsoch utvecklingsplanerna av den anledningen ännu inte har blivit en allmänt införd företeelse.
Herr talman! Det sist anförda var mitt misstag. Jag läste fel på årtalet. Jag är så van vid Lgr 80 att jag kopplade fel. Det är trevligt att ha en mängd barn. Jag är säker på att Christer Lindblom har haft stort inflytande över sina barns skolgång och har haft möjlighet att vara med och påverka olika beslut. Är det så att Christer Lindblom här representerar hela utskottet blir jag så allvarligt oroad som jag sade i början av mitt anförande. När man lyssnar på de föräldrar som finns i föräldraföreningar vid särskolor, på de föräldrar som har handikappade barn och på FUB-föräldrar, finns det faktiskt starka skäl till att göra det här ställningstagandet som jag har valt att göra. Det är inte svårt, och man blir säkrare ju fler föräldrar som man talar med. Föräldrar har faktiskt en oerhörd kompetens i vad gäller kunskapen om sina barn. I övriga fall finns det annan lagstiftning att ta till. Min besvikelse över min egen partigrupps inställning är inte mindre än min besvikelse över andra partigruppers i utskottets majoritet inställning.
Herr talman! Den särskolekommitté som har arbetat med de här frågorna består av en mängd experter och representanter för föräldraorganisationer. Det har även ibland dessa människor funnits olika synpunkter på den här frågan. Jag har också talat med en hel del föräldrar till utvecklingsstörda barn. Det finns inte någon direkt överensstämmelse med centralorganisationernas åsikter om särskolans avskaffande och om föräldrainflytande, utan även här finns olika aspekter med i bilden. Jag bevarar gärna min ödmjukhet litet till. Det är inte så enkelt som Christina Linderholm säger, och det må väl ligga mig till last. Jag har faktiskt tänkt ganska mycket på detta, och det är inte en slentrianmässigt intagen ståndpunkt som utskottet har, utan alla har grubblat ganska mycket på det här innan vi kom fram till beslutet.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att föräldrar, experter, lärare och andra assistenter som kan komma i fråga kring ett handikappat barn i många fall, kanske i de flesta fall, är helt eniga om hur man skall jobba. Det är tur. Men jag ser fortfarande inget skäl till att man inte kan argumentera på helt motsatt sätt mot Christer Lindblom och säga: Vi ger föräldrarna det avgörande inflytandet. I de få fall där det inte fungerar får vi sätta in andra åtgärder. Vänd på steken, så kommer det säkert att bli minst lika bra som Christer Lindblom tror att hans förslag kommer att bli.

Herr talman! Det är en övertygande argumentation som Christina Linderholm framför i sitt anförande och i replikväxlingen med Christer Lindblom. Jag får en känsla av att det har gått prestige i denna fråga på något sätt. Jag vill fråga Christina Linderholm om hon inte har använt samma argument gentemot sina egna i utskottet. Jag vill också fråga om hon tror att hon kan vända sin riksdagsgrupp till voteringen i morgon. Om hon inte tror att hon lyckas med det är jag beredd att yrka på återremiss av detta betänkande. Vi har ännu tid på oss. Men det avgörs av de svar jag får av Christina Linderholm på mina frågor.

Herr talman! Jag vill säga till Christina Linderholm att det är här vi beslutar. Det skall vi hålla styvt på, även om vi bereder i utskotten. Vi som har suttit i utbildningsutskottet länge, bl.a. jag och Rune Rydén, har varit med om att vi har gjort uppgörelser direkt här i kammaren också. Det har faktiskt hänt. Herr talman! Jag tar Christina Linderholms svar till intäkt för det jag nu kommer att säga. Jag yrkar på återremiss av detta ärende till utskottet.

Herr talman! Regeringen har genom sin proposition om valfrihet och fristående skolor velat ge föräldrar ökade möjligheter att välja skola för sina barn. Med tanke på den ökade valfriheten för föräldrar i allmänhet rimmar det illa att föräldrar till förståndshandikappade barn inte får del av denna valfrihet. I propositionen om ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux föreslår regeringen att ett beslut om särskoleplacering fattas av styrelsen för särskolan i kommunen. Utskottet konstaterar att ett sådant beslut inte kan fattas utan att samråd med elevens föräldrar dessförinnan förekommit. Samtidigt är utskottet inte berett att ge föräldrarna det avgörande inflytandet. Jag har med anledning av den här propositionen i en motion framhållit att den bästa placeringen kan man komma fram till genom en dialog mellan elever, föräldrar och skola. I den dialogen måste föräldrarnas synpunkter tillmätas avsevärt större betydelse än i dag. Det är enligt min mening föräldrarna som bäst kan bedöma barnets förutsättningar. Ett beslut bör därför inte kunna fattas utan föräldrarnas medgivande. Det nu liggande förslaget innebär att samhället åläggs att avgöra vilken undervisning som är den bästa för barnet. Samhället kan i sämsta fall, om samrådet inte leder till att den beslutande myndigheten och föräldrarna kommer överens, tvingas att placera eleven mot vårdnadshavarens vilja. I sammanhanget vill jag erinra om att andan i det här förslaget strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 26:3, där det står: ''Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i första rummet deras föräldrar.'' Partierna i den nuvarande regeringen har vid många tillfällen använt denna deklaration för att plädera för föräldrars rätt att välja undervisning för sina barn. Det har jag själv också gjort. Det är naturligtvis ingen illvilja från regeringens sida som gör att man väljer att inte föreslå någon ändring i lagen till förmån för föräldrarnas beslutsrätt när det gäller utvecklingsstörda barns skolgång. Vad är det då man bygger på? Såvitt jag kan se klargör inte propositionen eller utskottets betänkande detta på ett övertygande sätt. Man hänvisar till att beslutet måste föregås av pedagogiska, psykologiska och medicinska utredningar, och man påpekar att särskolekommitténs betänkande SOU 1991:30 har legat till grund för propositionen. Kommittén föreslog att prövningen av den s.k. Inte heller särskolekommittén talar klarspråk på den här punkten. Det anser jag att man måste göra. Annars har de människor som berörs av lagen och eventuellt har invändningar mot den inga möjligheter att komma med adekvata invändningar. Naturligtvis är det den enskilde elevens bästa som alla vill sätta i första rummet. I den lagstiftning som föreslås måste det ligga en misstanke om att barnets föräldrar inte alltid kan avgöra vad som är barnets bästa. Då menar man att skolstyrelsen måste få sista ordet för att skydda barnet. Mot vem, måste man fråga sig. Jag tycker att det är närmast genant att besvara den frågan. När det gäller de barn som är gränsfall, kommer det alltid att vara ett problem att avgöra vilken skolform som passar dem bäst. Det faktum att det ofta är en ganska stor omplacering av utvecklingsstörda barn i vissa klasser tyder på detta. Det gör också det faktum som vi tidigare har hört beröras, att det är olika i olika landsting, med olika skolformer. Jag fick ett exempel på det häromdagen, i en klass på tio--tolv barn. Efter några år fanns det bara två barn kvar av den ursprungliga gruppen. De andra hade flyttat eller omplacerats. Vem det än är som har sista ordet vid valet av undervisningsform, kommer vi aldrig att kunna garantera att det är det absolut lyckligaste valet man gör. Vi kan alltså aldrig helt undvika felbeslut, vem som än beslutar. Men det går att fatta nya beslut, om det behövs. Jag instämmer helt i att all expertis skall ställas till föräldrarnas förfogande, när de i samförstånd med skolan skall fatta sitt beslut. En djupgående dialog om vad som kan vara det bästa alternativet är nödvändig. De flesta föräldrar med utvecklingsstörda barn har redan tidigare, ofta vid många tillfällen, haft anledning att ta del av läkares, psykologers och pedagogers utredningar om sitt barn. Dessa utredningar har de självfallet också som underlag vid den bedömning de nu skall göra. De har ofta kontinuerlig kontakt med en läkare, som de vänder sig till för att få råd. I många fall har de också ägnat sig betydligt mer åt sitt barn än vad vi föräldrar i allmänhet gör, därför att deras barn behövt dem på ett särskilt sätt. De har alltså under årens lopp fått en icke föraktlig kompetens. De har en lång erfarenhet när det gäller sitt barns förutsättningar men också begränsningar. Vid samtal med en professor som arbetat i 20 år med utvecklingsstörda barn framkom att han bara kunde påminna sig två fall, under alla dessa år, där föräldrar och experter inte kommit fram till samförstånd om barnens skolgång. Han hade en mycket hög uppfattning om föräldrarnas kompetens och omdöme. Han ansåg det helt orimligt att det inte var föräldrarna som skulle ha det slutgiltiga avgörandet. Varför är det då så viktigt, när det gäller så få fall, att föräldrarna är de som enligt min mening skall ha avgörandet när det gäller sitt barns skolgång? Det är helt enkelt därför att de själva vill ha detta inflytande, därför att vi inte skall sätta oss till förmyndare över dem. Låt oss för ett ögonblick tänka efter. Vem av oss skulle vilja vara beroende, ja t.o.m. känna vanmakt, som en del föräldrar har uttryckt, inför ett sådant beslut, om vi upplevde att det blev fel? Det är en mycket dålig utgångspunkt för ett barns skolgång att föräldrar och skola inte är överens. Ett förtroendefullt samarbete är alltid betydelsefullt, och inte minst när det gäller dessa mer utsatta barn. Det räcker inte med samråd. Målet måste vara samförstånd. Detta kräver mycket mer förståelse, ja rent av inlevelse från myndighetens representanter, för alla de skäl föräldrar kan ha för sitt val av skolform. Jag har den övertygelsen att föräldrar till utvecklingsstörda barn har både den kompetens, det omdöme och den mognad som krävs för att besluta om sitt barns placering. Frågan är om riksdagen är mogen att fatta beslut om ökad valfrihet för en grupp föräldrar som alltför länge förvägrats det reella inflytandet över sina barns skolgång. Jag ber att få yrka bifall till min motion.

Herr talman! Jag vill inte ge mig in i någon förnyad och fördjupad diskussion med Ingrid Näslund. Mycket av det hon sade har redan sagts. Jag vill bara än en gång påpeka att det inte är fråga om en ny lagstiftning. Det är fråga om att konvertera den lagstiftning som gäller i dag för landstingets särskola till den nya kommunaliserade särskolan. Jag skulle dessutom vilja passa på att göra ett förtydligande. Jag sökte förut efter ord när jag skulle tala om de olyckliga föräldrar som har problem av olika slag och använde då uttrycket ''föräldrar i det skicket''. Jag ber kammaren om ursäkt för att jag använde det uttrycket. Det beror helt på att jag inte kunde finna några andra ord. Det var absolut ingen mening i detta.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att det är fråga om att behålla samma lagstiftning i sak. Det är inte det jag har talat om. Jag hade hoppats att vi skulle vara mogna att ändra på den lagen nu.
Herr talman! Det var ett mycket bra anförande som Ingrid Näslund höll. Jag kan ställa upp på varenda bokstav. Men min fråga är följande.

Skillnaden mellan majoritetstexten och reservationen är att det i reservationen begärs att regeringen skall återkomma med förslag som går i samma riktning som de motioner Ingrid Näslund och jag har väckt. Det är vad jag skulle vilja att vi kom fram till i utskottet, om återförvisningsyrkandet vinner gehör. Är Ingrid Näslund beredd att arbeta för en sådan skrivning i utskottet, när vi får tillbaka betänkandet?
Herr talman! Först och främst tycker jag att det är viktigt att vi tror oss veta att vi har underlag för detta i kammaren, om det skall vara någon mening med det. Jag har verkligen försökt så gott jag har kunnat att arbeta för min övertygelse hitintills. Anledningen till att jag inte har reserverat mig är att jag bedömde att det inte nu fanns underlag för det i kammaren. Jag skulle gärna se att detta återförvisades till regeringen och att man gjorde en ny övervägning. Men det kanske också behövs litet tid där för att överväga. Jag skall tala klarspråk. Jag upplevde stämningen i utskottet som att man var tveksam till hur man skulle behandla frågan från den andra sidan. Det är viktigt att det framkommer. Jag var inte med på det senaste sammanträdet eftersom jag var bortrest, och hade inte möjlighet att känna hur stämningen var då, men jag hade alltså en känsla av att många tycker att man inte riktigt vet hur man skall behandla frågan. Jag har hela tiden haft övertygelsen att frågan skall behandlas på det här sättet, men man kan inte tvinga på andra sin övertygelse -- inte ens dem som står en mycket nära.
Herr talman! Det handlar ju om att, med ett vanligare språkbruk, återremittera ärendet till utskottet så att vi får möjlighet att ta upp en diskussion där igen. Efter att ha hört den här debatten tror jag att det kan komma att finnas en majoritet här i kammaren för yrkandet i reservation 2, som också innebär bifall till Ingrid Näslunds, min och -- tror jag Socialdemokraternas motion. Regeringen får då tid på sig att fundera över hur man skall stärka föräldrarnas inflytande och kan återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Den lag som nu gäller kommer att gälla även under den tiden, så vi kommer inte att leva i ett laglöst land, för att delvis citera en tidigare talare. Det är det det handlar om. Jag vet att Christina Linderholm kommer att arbeta för att fler skall ställa upp på intentionerna i reservation 2, och jag skall göra vad jag kan. Jag kommer att stödja kds motion. Jag tror att vi har väldigt goda utsikter att vinna majoritet för förslaget i kammaren. Det behöver inte gå prestige i detta. Vi har nu möjlighet att fatta ett bättre beslut. Låt oss då göra det.
Herr talman! Jag tycker att det är helt riktigt, och viktigt, att det inte går prestige i sådana här beslut. Som jag ser det är detta inte något beslut som skall behöva politiseras. Det är olyckligt om sådana här djupt mänskliga frågor politiseras så mycket att man inte kan stå för sin övertygelse. Jag skulle därför vilja se att regeringen tar upp frågan på nytt och överväger den.

Värderade talman! Jag vill aktualisera frågan om konsulentstöd för flerhandikappade barn i särskolan, något som jag har tagit upp i motion Jag inser att utskottet har försökt att göra en välvillig skrivning, och jag har goda förhoppningar om att det här ärendet kan hanteras på ett vettigt sätt. Men för att en debatt om detta skall komma med i kammarens protokoll vill jag ändå aktualisera frågan. Landstingets konsulenter för flerhandikappade gör utmärkta insatser både för barnen som går i särskolan, för deras familjer och för lärarna. Statens institut för handikappfrågor erbjuder grundskolans och gymnasieskolans elever, lärare och familjer stöd för flerhandikappade. Då kan man tycka att det är litet märkligt att inte särskolans elever skulle ha samma möjligheter. Där borde ju behovet vara ännu större än i den vanliga skolan. Nu avstyrker utskottet min motion med ganska goda förhoppningar om att konsulentorganisationen skall bli bra även med kommunala huvudmän. Man hänvisar bl.a. till statsrådet, som i propositionen talar om möjligheter till en samlad lösning när handikapputredningens förslag behandlas. Jag hoppas att de som arbetar med de här frågorna är beredda att bevaka detta även i fortsättningen, så att inte särskolans barn får sämre stöd om de har drabbats av flerhandikapp. Värderade talman! Jag har inget yrkande, utan ville bara aktualisera detta för protokollet.

Herr talman! Vi har haft en mycket nyttig debatt. Nyttig därför att den, tror jag, har väckt en del frågor och nyttig för att någon kanske har fått tänka litet mer. Ingrid Näslund var mycket tydlig över var hon står. Hon står på sin motion. Etik, Ingrid Näslund, är att våga stå för sin övertygelse och slåss för den. Vi hoppas att du kommer att stå fast när utskottet på nytt får pröva frågan om föräldrainflytande. Christina Linderholm har visat civilkurage i en fråga som är utomordentligt viktig. Jag hoppas att många av kammarens ledamöter kommer att vilja ansluta sig till henne. Jag har uppfattningen att det finns underlag för ett ja till ett formellt återremissyrkande till utskottet. Jag har dessutom uppfattat debatten så att det med stor sannolikhet också finns underlag för ett positivt beslut; ett beslut som följer den socialdemokratiska reservation som i sig innebär bifall till såväl Ingrid Det vore väldigt fint om det kunde bli kammarens beslut. Jag vädjar än en gång till Christer Lindblom: När vi får tillbaka ärendet till utskottet, ta emot det och den här debatten och föräldrarnas önskemål med just den ödmjukhet som du sade att du kände. Herr talman! Jag yrkar återremiss av betänkandet till utskottet.

Herr talman. Jag hade ingen mer replikrätt, men ville ta tillfället i akt och säga att jag inte skall låta det gå prestige eller partipolitik i den här frågan. Det är inte nödvändigt. Vad vi kan göra är att någon gång låta argumenten vinna en debatt. Jag tycker att både Ingrid Näslund, Christina Linderholm, Inger Lundberg, och i någon mån jag själv, har kommit med tunga och starka argument för att söka vägar att förstärka föräldrarnas inflytande över sina barns skolgång. Jag skall, från min plats i utskottet, kraftigt understödja de motioner som går i den riktningen. Det kan ju inte, herr talman, bli någon regeringskris för detta.

Jag hade inte heller någon repliktid kvar, men jag vill passa på och klargöra att det över huvud taget inte finns någon prestige i detta. Jag har gång på gång talat om att jag och andra med ödmjukhet har närmat oss den här frågan. Vi får se hur kammaren reagerar och om ärendet kommer tillbaka till utskottet i form av en återremiss. I så fall får vi naturligtvis ta upp en ny diskussion. Men det är alltså inte på grund av prestige som vi har gjort vårt ställningstagande. Vi har gjort samma avvägningar som alla andra. Jag tycker att det är litet märkligt att det skall uppfattas som prestige att någon har en annan uppfattning. Det är inte fråga om det. Vi har, som sagt gjort våra överväganden och fattat det här beslutet. Kommer utskottsbetänkandet tillbaka till utskottet, får vi ta en ny diskussion. Men, och det är viktigt att klargöra, det har ingenting med prestige att göra.

Herr talman! Jag vill bara göra ett klarläggande när det gäller mitt yrkande. Jag yrkade bifall till det första yrkandet när det gällde min motion. När det gäller resurserna, som jag naturligtvis också anser behövs, är jag beredd att invänta handikapputredningen.

Herr talman! I går satt jag och tittade på TV. Det var någonting som hette Glashuset. Där lärde jag mig faktiskt något nytt. Redan på Napoleons tid fanns det en lag som handlade om att de som byggde husen också skulle se till att det var bra hus. Det var rätt och slätt så enkelt. Napoleon hade fått för sig att om det byggdes hus skulle de också fungera. Brister som uppstod i husen skulle den som byggde husen få rätta till. Nu har det gått ganska lång tid sedan Napoleons tid. Även om det har gått lång tid kom det ett förslag till vårriksdagen förra året från den socialdemokratiska regeringen. Det handlade om att man skulle införa en lag om byggnadsgaranti. Den skulle gälla under tio år. Om det uppstod brister i byggnationen av flerfamiljshusen skulle inte de som bor där drabbas. Det var de som byggde och som hade ansvaret för detta som skulle få rätta till de brister som uppstod. Detta regeringsförslag behandlades här i kammaren för ett år sedan. Det fanns en bred majoritet för att biträda förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centern. Moderaterna stod utanför detta i vanlig ordning. Sedan fick vi ett regeringsskifte under hösten. I samband med detta beslutade en riksdagsmajoritet tvärtemot vad man hade sagt tidigare. Centern och Folkpartiet hade ju tyckt att den här lagen skulle införas. Tvärtemot vad riksdagen hade beslutat under våren sade de att nu måste man förhala detta. Det är ganska egendomligt med tanke på att vi har en regering som har talat om ny start för Sverige. Det har varit rivstarter och omstarter. Man ville förhala detta genom att skjuta upp tillämpningen av lagstiftningen som skulle innebära en garanti för de boende, inte minst i flerfamiljshus. Motivet för senareläggningen av lagstiftningen handlade om att parterna på bostadsmarknaden skulle förhandla för att nå fram till frivilliga överenskommelser. Vi hade redan på våren lärt oss att dessa försök att nå överenskommelser inte hade handlat om någonting annat än att man ville förhala, eftersom en del parter inte ville ha någon lagstiftning. I höstas bestämde riksdagen att lagen skulle träda i kraft med ett halvårs fördröjning. Nu kommer det ett utskottsinitiativ från den borgerliga majoriteten i utskottet som handlar om att man ytterligare vill skjuta upp tillämpningen av den här lagen för att den eventuellt skall, om det nu blir så, träda i kraft den 1 juli 1993. Detta betyder ingenting annat än att man, i likhet med Moderaterna, inte vill ha någon lagstiftning. Jag utgår ifrån att, om det finns litet av moral i politiken som ju så många talar om, i varje fall Agne Hansson, som skall företräda majoriteten i de här sammanhangen, kan ge oss som biträder reservationen ett löfte om att om man inte kan klara detta i regeringskansliet, måste lagen träda i kraft. Det handlar ju om att skydda dem som kan råka illa ut emot de olika producenter som bedriver den här verksamheten. Det måste ju vara rimligt. Precis som man var förnuftig i en del stycken på Napoleons tid borde, även majoriteten i den här kammaren vara förnuftig. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen som är fogad till utskottets betänkande nr 26.

Herr talman! I detta ärende som gäller översyn av byggnadsgarantilagen finns det ingen anledning att lägga ut texten mer än vad Lennart Nilsson redan har gjort. Det är ett oerhört märkligt agerande av den borgerliga majoriteten. Det är svårt för mig att förstå att det är på något annat sätt än precis som Lennart Nilsson säger, nämligen att den borgerliga majoriteten inte vill ha den här byggnadsgarantilagen. Jag kan inte tolka det hela på något annat sätt. Jag har svårt att se hur regeringen och majoriteten skall kunna förklara det för människor som på olika sätt har blivit drabbade därför att det inte har funnits någon byggnadsgarantilag. Med detta vill jag instämma i den socialdemokratiska reservationen och yrka bifall till den. Vänsterpartiet ställer helhjärtat upp på den.

Herr talman! Det är inte från majoritetens sida, åtminstone inte från Centerpartiets sida, fråga om att förhala det här ärendet för att undvika en byggnadsgarantilag, Lennart Nilsson. Det är fråga om att åstadkomma en så effektiv och bra lösning som möjligt. Eva Zetterberg, om man säger att detta är ett märkligt agerande bevisar det att man på intet sätt har satt sig in i hur komplicerad den här frågan är och vilken vidd och svårighetsgrad den har. Den historieskrivning som Lennart Nilsson gjorde, och den glöd med vilken han talade för skydd mot byggfusk, ger mig anledning att tycka att socialdemokraterna under alla sina regeringsår, ända från Napoleons dagar till nu, borde ha lyckats få fram en sådan lag. Det är med hjälp av initiativrätten -- det är riktigt -- som bostadsutskottet i detta betänkande föreslår att en översyn av den nya byggnadsgarantilagen kommer till stånd. Det förutsätter att ikraftträdandet av den nu beslutade garantilagen skjuts upp ett år. Det är också riktigt. Utskottsmajoritetens motiv är att få fram ett så enkelt, billigt och effektivt lagstiftningssystem som möjligt. Jag vill redan nu från början slå fast att det är fråga om att tillgodose ett heltäckande konsumentskydd mot sjuka hus, mot fel och brister eller skador under husets första tio år. De branschavtal som finns, Lennart Nilsson, eller håller på att förhandlas fram, ger inte något heltäckande konsumentskydd. Den lag om byggnadsgaranti som redan är beslutad, och som skulle ha trätt i kraft nu vid halvårsskiftet, har ju visat sig ha svagheter och vara mindre rationell. Det var orsaken, Lennart Nilsson, till att man första gången tvingades att skjuta fram den här frågan. De inblandade parterna hade inte lyckats lösa frågan med återförsäkringar för garantibolagen för att klara de komplexa regler som var uppbyggda i den lag som är beslutad. Konstruktionen med särskilda garantibolag är krånglig. Den skapar dessutom en onödig administration. Det har också visat sig att det har varit svårt att klara alla de olika problemen med återförsäkringar vid dessa stora garantiåtaganden. Genom lagens regler om återkrav skapas ett dubbelförsäkringssystem för dem som är involverade i byggprocessen. Lagen förutsätter också att garantiföretagen gemensamt inrättar en byggnadsgarantinämnd. Det ökar byråkratin ytterligare. Detta gör att systemet blir krångligt, oöverskådligt och onödigt dyrt för alla parter. Det är riktigt att Centern, Folkpartiet och den majoritet som Lennart Nilsson beskrev ställde upp vid det tillfället. Det var inte regeringen som kom med förslaget. Det var även vid det tillfället ett initiativ från utskottet. Jag tycker att det agerande som nu har skett är i linje med den höga miljöambition som utskottet hade då. Den vill vi fullfölja nu. Därför är det bättre att förvissa sig om att man får ett säkert och effektivt system från början. De utredningar och analyser som hade gjorts i regeringskansliet och annat som låg bakom det tidigare förslaget visade att det inte fanns några alternativ då. Det har visat sig senare.

Sådana idéer finns nu. Vi tror att de lösningarna går att genomföra. Då tycker vi att det är bättre att överväga och pröva dem innan man sätter ett nytt, krångligt och dyrt system i kraft som sedan skulle bli mycket svårt att ändra. Om det inte går att finna en bättre lösning kommer det krångliga systemet att träda i kraft om ett år. De fördelar som finns i den redan beslutade lagen skall vi naturligtvis ta till vara. Till dem bör man kunna lägga enklare regler som ger en totalt bättre produkt. I den skiss på direktiv till en översyn som utskottet har gjort pekas just på möjligheten med en s.k. objektförsäkring som undviker detta med dubbelförsäkring och garantibolag. Utskottsmajoriteten säger i betänkandet att regeringen bör ta initiativet till en översyn med målet att utreda om en lag om byggnadsgaranti enligt den s.k. objektförsäkringsmodellen har de fördelar som den kan synas ha, framför den lag som nu gäller. Skulle det visa sig, som jag sade tidigare, att detta inte är någon lösning kommer den redan beslutade lagen att träda i kraft om ett år. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt är det svårt att förstå varför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motsätter sig en sådan här översyn. Tror ni att om något skall vara riktigt effektivt och bra måste det göras byråkratiskt, krångligt och oöverskådligt? Dessutom skall det helst vara så dyrt som möjligt och så krångligt att kunderna, de boende, inte kan kontrollera och överblicka de stora kostnaderna. Är det detta ni är ute efter? Varför vill ni inte medverka till att få fram ett så effektivt och bra skydd som möjligt, i stället för att sätta ett dåligt och ineffektivt system i sjön som egentligen kommer att motverka sitt syfte. Jag är övertygad om att Napoleon inte ens skulle ha kommit på tanken att använda ett så krångligt system som Socialdemokraterna tydligen fortfarande vill binda sig fast vid. Vi har i utskottet kunnat ta egna initiav på sjukahus-området, och vi har i stor enighet krävt ständiga miljöförbättringar mot byggfusk och andra fel. Men nu är det helt plötsligt inte längre möjligt. Vad har ni emot, Lennart Nilsson, att göra det enklare, effektivare och billigare för konsumenterna, de boende? I er reservation finns inte ett enda ord som motiverar varför ni avstyrker initiativet. När jag läser de två meningar som den socialdemokratiska reservationen består av, får jag ett bestämt intryck av att det är fråga om en tjurig nej-sägare som vill vara emot enbart därför att man skall vara emot. Det är inte särdeles konstruktivt och gagnar inte de boende. Jag tror att det går att skapa ett garantisystem som är minst lika effektivt och har ett heltäckande konsumentskydd men på ett enklare sätt och till en betydligt lägre kostnad för alla inblandade -- inte minst för de boende. Därför bör riksdagen ge regeringen utredningsuppdraget. Ett bättre och effektivare försäkringsskydd mot fel och brister i flerfamiljshusen är värt ett sådant försök. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag vet inte om det börjar bli litet för sent på kvällen, men jag tycker att Agne Hanssons argumentation haltar en aning. Det är inte vi socialdemokrater som är besvärliga. Det är märkligt när Agne Hansson försöker överargumentera i den här diskussionen. Han har ändå varit med om att det t.ex. var en bred majoritet i riksdagen förra året. Centerpartiet och Folkpartiet var med på förslaget. Man ville sedan under diskussionen på höstkanten skjuta upp frågan. Anledningen till att vi har reserverat oss är ingen annan än den vi har redogjort för. Vi kanske kan lita på Agne Hansson. Vi kanske t.o.m. kan lita på folkpartisterna som var med på att det skulle finnas en lagstiftning, eftersom branschen inte kunde klara det hela. Men vi litar inte på Agne Hanssons regering, som jag utgår från är motståndare till allt vad det handlar om i denna fråga. Vi socialdemokrater vill självklart inte ha en lagstiftning som är krånglig och besvärlig. Anledningen till att vi över huvud taget föreslog en lagstiftning var att branschen inte kunde enas när det gäller att klara av tredje mans problem. Människor som äger husen och de som bor där kommer i kläm. Lagen kom ju till mot bakgrund av att branschen inte kunde komma överens, men nu har ikraftträdandet förhalats. Om allt nu är så krångligt och besvärligt, och Agne Hansson har bättre lösningar på svåra problem, vad är det som säger att regeringen i Rosenbad skall klara att lägga fram ett förslag på månaderna fram till hösten som man inte har klarat sedan tillträdet i oktober förra året? Utskottsinitiativet, initierat av utskottsmajoriteten, kommer av att Agne Hanssons regeringskamrater i Kanslihuset har sölat och inte har lyckats åstadkomma något. Det är därför som vi är så misstänksamma. Vad är det som säger att regeringen hinner få fram ett förslag till hösten när man inte har lyckats under dessa månader? Det är inte fel på oss socialdemokrater i de här sammanhangen, Agne Hansson. Det är inte vi som har förhalat frågan, utan det är Agne Hansson och hans regering som bär ansvaret. Nu handlar det om trovärdigheten och om regeringen skall komma fram med något. Skyll inte på oss att frågan har tagit lång tid! Om vi är så eniga i utskottet, som vi ibland brukar vara, borde Agne Hansson som ordförande kunna prata med sina regeringskamrater och säga åt dem att ösa på litet.
Herr talman! Om ni inte vill ha ett så krångligt system, Lennart Nilsson, varför vill ni inte vara med och pröva den enklare lösningen? Vad är det för fel på tanken att försöka försäkra varje objekt mot skada för att undvika alla problem? Jag har redan tidigare förklarat, Lennart Nilsson, varför vi har tvingats skjuta på frågan. Vi hade inte ens kunnat sätta detta i sjön, eftersom frågan om återförsäkringar inte hade klarats ut. Det hela var så krångligt med garantibolagen som krävde så stora återförsäkringar. Den majoritet som fanns då och som jag tillhörde ställde upp på förslaget för vi såg inga andra lösningar då. Men vi hade redan då med oss i bagaget vad vi då sade i betänkandet, nämligen att man bör om möjligt titta på enklare och bättre lösningar. Kommer sådana fram, borde de prövas först. När det visar sig att möjligheten öppnar sig att finna dessa lösningar borde chansen tas innan ett krångligt system införs. Herr talman! Det är möjligt att det hade gått att kräva en snabbare handläggning i regeringskansliet av denna fråga. Men fortfarande är den tid som den nuvarande regeringen har suttit totalt betydligt kortare än den långa tid som den tidigare socialdemokratiska ministern tog på sig att fullfölja det uppdrag riksdagen gav honom. Om inte han hade fått uppdraget, är jag övertygad om att vi över huvud taget inte hade fått något förslag -- även om det vi fick var ett dåligt, krångligt och omständligt förslag. Vårt agerande nu, såväl som tidigare, är att hitta så enkla och effektiva lösningar som möjligt. Det är därför jag inte förstår varför Socialdemokraterna vill krångla till det hela och försöka ge sken av att vi inte skulle ha samma miljöambition, dvs. att vilja åstadkomma detta konsumentskydd, som vi hade från början när vi föste den socialdemokratiska regeringen framför oss.

Herr talman! Agne Hansson påstår att vi i vänsterpartiet över huvud taget inte har tagit del av det förslag som finns och brytt oss om att pröva det. Jag som inte var med och fattade det tidigare beslutet har faktiskt seriöst lyssnat på vad majoritetens företrädare i utskottet har sagt. När man nu har lyft fram den här frågan på nytt, har jag funderat på om man skall göra den förändring som Agne Hansson föreslår och i stället titta på det som man kallar objektsförsäkring. Jag har väldigt svårt att fatta att det skulle innebära någon avsevärd förbättring, att det skulle leda till så mycket mindre byråkrati och krångel. Efter att ha funderat noga har jag kommit fram till att det bästa är att skyndsamt se till att lagen träder i kraft. Det är berättigad kritik som Agne Hansson riktar mot den socialdemokratiska regeringen för att den tog lång tid på sig. Jag anser också att det tog alldeles för lång tid att få fram lagen om byggnadsgaranti. Men det motiverar väl inte att man i dag vill skjuta på ikraftträdandet ytterligare ett år. Det är bra att Agne Hansson betonar att lagen kommer att träda i kraft under alla omständigheter, om man inte får fram ett alternativ. Men förseningen med ett år tycker jag är allvarlig. De boende och de som har engagerat sig i bostadsbyggandet och som har stött på problem med sjuka hus har under många år krävt att lagen kommer till stånd. Så för de människorna är naturligtvis ytterligare fördröjning en besvikelse, och Agne Hansson måste ha förståelse för att de reagerar mot att man skjuter på ikraftträdandet och man inte ens har något alternativ färdigt.

Herr talman! Jag har aldrig påstått att Eva Zetterberg inte försöker sätta sig in i de ärenden som vi handlägger i utskottet. Jag intygar gärna att Eva Zetterberg är en ambitiös ledamot av utskottet. Vad jag menade var att om man finner utskottsmajoritetens agerande märkligt, har man kanske ändå inte förstått ärendets vidd och komplexitet. Det framkom också i Eva Zetterbergs inlägg att hon i första hand har lyssnat på Socialdemokraterna och gjort sitt ställningstagande därefter. Vi kanske också lyssnade för mycket på Socialdemokraterna förut, för det fanns säkert enklare system än det som förespråkades av den gamla majoriteten. I varje fall har det kommit fram senare att det förhåller sig så. Det är väldigt svårt att påstå, Eva Zetterberg, att det system som beslutats inte är krångligt och att det inte finns möjligheter att göra förenklingar. Här är det fråga om dubbelförsäkring i varje fall, och det är fråga om stora återförsäkringar som våra svenska försäkringsbolag inte kan klara, utan man måste ge sig ut på den internationella marknaden för att teckna återförsäkringarna. Det är enorma summor det rör sig om inom fastighetsbranschen. Dessutom skall det finnas en nämnd som skall sitta och göra sina bedömningar. Det borde, anser vi, gå att hitta enklare lösningar, med anknytning till det försäkringssystem som finns, så att det blir möjligt att försäkra varje nytt objekt som kommer till. Det innebär en ordning som borde bli betydligt enklare och betydligt billigare, framför allt för alla de små fastighetsägarna, som inte har en chans att bygga upp egna garantibolag. De blir ju nu helt utlämnade till ett starkt centraliserat system. Jag hoppas verkligen att det skall gå att åstadkomma en förenkling, och jag vill bestämt avvisa att en objektsförsäkring inte skulle vara betydligt enklare än det system som tidigare är beslutat.
Herr talman! Om Agne Hansson inte vill råka ut för att bli kritiserad för försening av lagens ikraftträdande, hade det ju varit klädsamt om majoriteten hade haft ett motförslag, så att han hade kunnat visa på hur ett mindre byråkratiskt system skulle se ut. Men det har ni ju faktiskt inte i dag, och då är det självklart för mig och för alla andra som är angelägna om att lagen träder i kraft att anse att det är fråga om en medveten försening av ikraftträdandet. Jag tror inte att någon i denna kammare och inte någon utanför den heller är intresserad av att ha byråkrati för dess egen skull. Det är absurt att tro någonting sådant. Men då får väl majoriteten visa på att det finns ett bättre förslag, och regeringen har haft alla chanser att plocka fram ett sådant, där det ingår att byråkratin förenklas. Det har jag svårt att tro att någon skulle sätta sig emot. Vad det handlar om är att Agne Hansson inte har visat på något alternativ och att vi tyvärr kommer att få se att frågan förhalas och försenas ytterligare ett år.

Herr talman! Rennäringen lider av stagnation i Sverige. Samtidigt importerar vi renkött från Finland. Den svenska rennäringens folk lever på samhällsbidrag och mår socialt dåligt. I och med livsmedelsverkets hårdare krav på besiktning av levande djur samt större hygien vid slakt och hantering kommer problemen att öka avsevärt. Vi i Ny demokrati anser att man bör skapa reella möjligheter för ett antal samebyar att gå ihop för att kunna köpa ett av livsmedelsverket i januari 1992 godkänt mobilt slakteri. Vi anser att en engångssatsning på mobila slakterier skulle kunna bli lönsam på sikt för samhället. Fördelarna skulle vara: inga månatliga bidrag, mindre sociala problem och en grund för ytterligare småföretagsamhet. Samernas stolthet och självkänsla skulle öka då de kunde leva på sin ursprungsnäring och vi storstadsbor i södra Sverige skulle till ett lågt pris kunna köpa ett välsmakande kött. Vad som behövs för att åstadkomma detta är cirka tio mobila slakterier för hela den svenska rennäringen till en kostnad på ungefär 85 milj.kr. Såvitt jag minns tyckte alla ledamöter i utskottet att idén i grunden var bra. Men endast Vänsterpartiet stöder förslaget. Jag undrar varför. Kommer förslaget från fel håll, eller vad är det? Det har talats om bristande ekonomiska resurser, men vad kan frågan gälla? Vi har hört så mycket om en ny start för Sverige. Det här skulle vara en god start för någonting som verkligen lönar sig i dag. På samma gång kunde det innebära att man blir självförsörjande och inte bidragsberoende. Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om rennäringen har varit föremål för mycket intressanta och noggranna diskussioner i bostadsutskottet, där alla partier har deltagit, som jag har uppfattat det, med stort intresse. Det är därför med besvikelse som jag tar del av den politiska slutsatsen vad gäller de olika delar som skulle ge ett aktivt stöd till rennäringen. Beträffande frågan om prisstöd till rennäringen är det faktiskt bara Vänsterpartiet som står kvar vid sitt krav på att man skall jämställa rennäringen med jordbruket i Norrland. Jag vill därför fråga majoritetens företrädare: Varför är ni inte intresserade av att göra denna jämställelse? Varför tycker ni inte att rennäringen är värd samma ekonomiska stöd som jordbruket? Vi har i vår meningsyttring tagit upp frågan om ett nytt ersättningssystem för rovdjursrivna renar. När utskottet var på besök i Kiruna uppfattade jag att vi från alla partier var överens om att det fanns klara brister i det nuvarande systemet och att det fanns anledning att se över det. Till slut vill jag instämma i Ny demokratis reservation vad gäller mobila slakterier. Jag tycker att det skulle vara ett bra tillskott till rennäringen. Allra sist yrkar jag bifall till meningsyttringen under mom. 1 och mom. 5 vad gäller prisstödet till rennäringen.

Herr talman! Vad gäller frågan om prisstödet till rennäringen m.m. har jag och utskottsmajoriteten tagit del av budgetpropositionen i detta hänseende. Vi har läst motionerna, och vi har varit med om utskottsbehandlingen. Vi har tagit del av reservationen och meningsyttringen, och jag har lyssnat på företrädare för Ny demokrati och Centerpartiet. Men jag finner inte några skäl att ändra den uppfattning som kommer till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning. Skälen till det är de som jag nu vill anföra.

Därför kommer jordbruket i ett helt annat läge än vad det har befunnit sig i tidigare. Motsvarande förändring har inte genomförts när det gäller renskötsel och rennäring. Därför kan man inte hävda att den tidigare kopplingen skall finnas kvar. Eftersom nu rennäringen inte berörs av en avreglering, får man nog vara beredd att titta litet på ersättningsnivåerna. Ändå sker det en uppräkning med 4 %, som av andra skäl kan vara motiverad. Då tycker jag -- och det kommer till uttryck i majoritetsskrivningen -- att det är en ganska väl avvägd balansgång mellan kravet på ett stöd till rennäringen och budgetfrågorna. När det gäller den andra fråga som Eva Zetterberg tar upp i sin meningsyttring är vi väl alla överens om att det nuvarande systemet med ersättning för rivna renar inte är bra. Man arbetar faktiskt på att försöka få fram ett nytt förslag. Det är ännu inte i sådant skick att det kan presenteras för riksdagen för beslut. Men ambitionen är att ett sådant förslag så snart som det över huvud taget är möjligt skall tas fram och genomföras. Men det är förbundet med åtskilliga överväganden innan man kan ge sig in i ett helt nytt system. Man bör nog vara säker på att det som skall ersätta det gamla systemet verkligen är bättre. Man skall inte förhasta sig i dessa frågor. Beträffande den fråga som återfinns i Ny demokratis reservation är det väl ingen som har någonting emot att man gör det möjligt att använda sig av mobila slakterier. Det är mot bakgrund av de förändrade reglerna för slakteriers bedrivande och andra regler en naturlig utveckling. Däremot tycker vi i majoriteten att det inte är en direkt uppgift för riksdagen att gå in med stödpengar för att få fram slakterianläggningar. Det utgår som bekant betydande länsanlag till Norrlandslänen. Det här med renskötsel är en näringspolitisk fråga, och då måste man ha möjlighet att bedöma vilka insatser som skall göras med dessa länsanslag, vad man vill satsa på och vilken typ av verksamheten som det är mest angeläget att ge stöd till. Inom den ramen förutsätter vi att länsstyrelserna gör en riktig bedömning i den här frågan. Finner man att det finns motiv att stödja dessa mobila slakterier, kommer det säkert att bli på det sättet. ag är litet förvånad över de argument som Max Montalvo använder när han pläderar för sin ståndpunkt. Han säger att för att man skall göra rennäringen självbärande och inte bidragsberoende skall näringen få ett större bidrag. Det är i och för sig motsägelsefullt.

Det går inte att spara 200 miljarder kronor genom att när tillfälle bjuds öka på subventionerna. Det är liksom fel väg. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill till Eva Zetterberg säga att det är att vara litet oförsiktig att kräva att subventionerna skall utgå på oförändrade villkor oavsett vad som händer med de olika näringsgrenarna. Då spelar det egentligen ingen roll vad som händer med jorbruket, rennäringen eller annat. Stödet skall automatiskt räknas upp enligt de matematiska modeller som Eva Zetterberg tycks stödja sig på. Jag tror helt enkelt att det är fel väg att göra på det sättet. Man måste ta ställning mot bakgrund av de sakförhållanden som råder. Om nu jordbruket genomgår en radikal förändring och av den anledningen får en uppräkning som kan tyckas var ganska ordentligt tilltagen, skall därmed inte automatiskt följa att andra näringar skall följa med därför att man tidigare har intagit en viss ståndpunkt när det gäller uppräkningsnivåerna. Det går inte att resonera på det sättet. Då har man bortsett från sakskäl. Max Montalvo säger att vi, dvs. Ny demokrati, egentligen är emot bidrag. Men just nu och just här skall vi höja och införa ett nytt. Det är litet märkligt att man har den ståndpunkten. Jag tycker mig känna igen resonemangen från andra partier som rimligtvis borde stå ganska långt ifrån Max Montalvos grundinställning. Man skulle kunna travastera ett gammalt uttryck och säga följande: Gärna en avreglering, men först en rejäl subvention.

Herr talman! Med så helt klara fördelar, Bertil Danielsson, anser vi att man kan göra undantag och inte vara så stel i sin åsikt.
Herr talman! Max Montalvo tycker att man skall göra ett undantag, och det har jag uppfattat att det är. Om man gör undantag ofta och mycket och på områden fria från den här typen av ingrepp finns risken att mana snart är inne i en karusell som man inte kan överblicka. Min och majoritetens inställning skall självfallet inte tolkas så, att vi är emot tillkomsten av mobila slakterier. Det är vi alls icke. Men vi tycker att renskötseln är en näringsgren som skall ställas jämsides med andra i länen och att de länsanslag som länsstyrelsen har till förfogande skall kunna användas även till sådana här investeringar, som därigenom kan stödjas. Men det skall ske på näringspolitiska grunder och i konkurrens med andra näringsgrenar. Det är det naturliga och den rimliga avvägning som vi anser bör gälla. Eva Zetterberg vacklar något genom att säga att Vänsterpartiet inte är för en automatisk uppräkning. Men likväl stöder hon en sådan tanke i sin särskilda meningsyttring. När det gäller att det slaktas för få renar kan man möjligen göra den reflexionen, att om man nu slaktar för få renar därför att priset är lågt, skulle man möjligen kunna tänka sig att intäkterna ökar om man slaktar fler renar. Denna utveckling hämmas ju om man får subventioner för varje ren som slaktas. Därför är Eva Zetterbergs resonemang motsägelsefullt. Det skulle kunna vara så, att om man begränsar subventionerna, skulle man möjligen få en betydligt större slaktvolym och få ner renstammen, som av vissa bedömare anses vara alltför stor. Även i detta avseende anser jag att Eva Zetterbergs resonemang är något motsägelsefullt.

Herr talman! Det finns två reservationer från Ny demokrati i detta ärende. Den ena gäller strandskyddet, och den andra gäller genomförandetider. Jag gör som Ny demokratis företrädare, dvs. tar upp dessa reservationer i omvänd ordning och börjar med genomförandetiderna. Det är ingen idé att jag försöker dölja för kammarens ärade ledamöter att det i och för sig fanns olika uppfattningar om genomförandetiderna när den nya plan och bygglagen kom till. Det är knappast någon hemlighet att Moderaterna då inte ville ha någon tidsbegränsning alls och att Folkpartiet ville ha längre tidsperioder. Det har inte funnits några parlamentariska förutsättningar för att ta upp en diskussion om detta tidigare, och de finns väl knappast nu heller. Men oavsett uppfattning i sak finns det ändå, herr talman, vissa skäl att nyansera debatten något. Dan Eriksson i Stockholm kom väl inte med så väldigt mycket nytt i sitt inlägg. Han läste mest högt ur Ian Wachtmeisters m.fl. motion i ärendet som ligger till grund för reservationen. Jag vet inte vem som skriver Ian Wachtmeisters motioner, men jag skulle inte rekommendera den typen av högläsning, eftersom sådana definitiva påståenden om planoch bygglagens oförenlighet med Europakonventionens krav lätt blir litet slagordsmässiga, med uttryck som indragningsmakt och konfiskatoriska maktmedel. Det är faktiskt inte på det sättet som Ny demokrati har påstått i detta ärende, att en given byggrätt upphör när genomförandetiden går ut. Den upphör först om detaljplanen ändras eller upphävs. Det som upphör är i stället rätten till ersättning för den i sådana fall förlorade byggrätten. Man kan ha olika uppfattningar om det lämpliga i detta, och det har man också haft. Om man läser Ny demokratis partimotion får man uppfattningen att den gamla lagstiftningen var förträfflig i detta avseende. Då glömmer man bort hur kommunerna i praktiken kunde beröva markägare byggrätter genom att lägga ut långvariga byggnadsförbud med hänvisning till kommande planändringar. När det gäller reservation 1 om vårt strandskydd, vill jag säga att det naturligtvis finns många kuststräckor i vårt land som är utsatta för ett hårt exploateringstryck. Jag föreställer mig att det i stora delar av Västkusten och Stockholms skärgård inte skulle vara några som helst problem att bebygga varje strandremsa med fritidshus eller permanentbostäder. Det är alltså uppenbart att vi behöver någon form av strandskyddsbestämmelser om folk i allmänhet skall kunna få tillgång till våra kuster och vår skärgård, till bad och friluftsliv. Om detta torde det råda en bred enighet. Nu består inte Sveriges vattenlinje uteslutande av Västkusten och Stockholms skärgård, även om det kanske är de vackraste delarna. Betydande kuststräckor ligger i glest bebyggda områden. Om man tar en av motionärernas hemlän som exempel kan man konstatera att det i Blekinge finns Blekinge till Kanarieöarna. Även om varje Blekingehushåll hade en strandtomt med 40 meter tomtgräns mot vattnet skulle det i alla fall bli 130 milj kuststräcka kvar i Blekinge till oss andra som inte är blekingebor. Jag tycker att den jämförelsen i någon mån illustrerar hur oerhört olika förutsättningarna är i olika delar av landet och hur olika stort behovet är av skyddsbestämmelser för våra stränder. I dag regleras strandskyddet i naturvårdslagen. Det ger ett mycket starkt skydd med i princip totalförbud för all bebyggelse inom 100 meter från strandlinjen. Och det är ett strandskydd som gäller överallt i landet. Men det är klart att det häri även ligger en nackdel. Det innebär att lagstiftningen inte tar hänsyn till lokala förhållanden. Den omöjliggör bebyggelse också i glesbygdsområden där en sådan bebyggelse inte på något sätt kan förutsättas hota det rörliga friluftslivet, utan kanske tvärtom skulle kunna utgöra en stimulans och motverka stagnation och avfolkning. Motionärerna -- och därmed reservanten från Ny demokrati -- vill nu lösa den här konflikten genom att flytta strandskyddsbestämmelserna från naturvårdslagen till plan och bygglagen. Detta skulle ge kommuner med ohotade kuststräckor möjlighet att själva lätta på restriktionerna. Denna modell har föreslagits tidigare, bl.a. i moderata kommittémotioner. Men den har inte varit okontroversiell, och den avvisades av riksdagen så sent som för ett år sedan. Då motionerade också socialdemokrater om generösare regler utanför tättbebyggda områden, försiktigtvis utan att tala om hur det skulle åstadkommas. Ytterligare andra har föreslagit att man skulle få en mer flexibel tillämpning av bestämmelserna genom att det inte skulle gå att överklaga länsstyrelsebeslut om undantag från strandskyddsbestämmelserna. Det finns alltså olika tankar med samma bakomliggande syfte. Min slutsats blir då att det väsentligaste egentligen inte är hur strandskyddet regleras i lagstiftningen, utan det väsentligaste är att bestämmelserna, var än i lagboken de står, tillämpas på ett sådant sätt att man kan göra en avvägning mellan å ena sidan behovet av att skydda orörda stränder och å andra sidan önskemålet att kunna bygga i strandnära områden som inte är utsatta för några konkurrerande intressen. Detta tycker också bostadsutskottet, som i betänkandet förutsätter att regeringen kommer att ägna uppmärksamhet åt problemet. Därför, herr talman, är det relativt lätt för mig att med förslag om avslag på Ny demokratis reservationer yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande

Herr talman!

Det framgår mycket tydligt på s. 4 i utskottets betänkande, just det avsnitt som Ny demokrati har reserverat sig emot för övrigt, att det är viktigt att tillämpa strandskyddsbetsämmelserna på ''ett sådant sätt att en avvägning görs mellan det allmänna bevarandeintresset avseende orörda stränder och det intresse som kan finnas att bebygga strandnära områden, särskilt där konkurrerande intressen inte föreligger. Utskottet förutsätter att regeringen ägnar de problem som har ansetts följa av strandskyddsbestämmelsernas utformning uppmärksamhet.'' Jag instämmer i den förutsättningen och skall gärna hjälpa min bänkkamrat att hålla ögonen på regeringen i det avseendet.

Herr talman! Först ett par ord till Dan Eriksson. Påståendet att PBL inte uppfyller EG:s rättsprinciper och rättskonventioner får stå för Dan Erikssons och Ian Wachtmeisters egen räkning liksom deras egna tolkningar av nationell och internationell praxis. Jag delar självfallet inte deras uppfattning. Herr talman! Jag begärde närmast ordet för att beröra strandskyddet något närmare. Socialdemokraterna står bakom det betänkande som vi nu behandlar, även om vi känner en viss tilltagande oro. Det blåser en viss vind om förändringar och undanmanövrer i det resonemang som förs av vissa regeringsföreträdare inom fyrklöverns domäner när det gäller strandskyddets framtida status. Ibland får man en alldeles bestämd känsla av att det finns en viss grogrund och ett nymornat intresse för att förändra de grundläggande förutsättningarna för strandskyddets bestämmelser, som vi tidigare har varit överens om över partigränserna. Vi menar att de generella strandskyddsbestämmelserna har varit och alltjämt är viktiga medel i kampen för att hävda det rörliga friluftslivet och allmänhetens berättigade intressen. Vi har ställt oss bakom den skrivning som här föreligger, om att regeringen ägnar det problem som har ansetts följa av strandskyddsbestämmelsernas utformning uppmärksamhet. Från socialdemokratisk sida följer vi frågan med stort intresse och avvaktar tills vidare regeringens fortsatta agerande. Jag vill redan nu flagga för att vi från socialdemokratisk sida även fortsättningsvis kommer att inta en strikt och närmast avvisande hållning till eventuella förändringar eller försämringar som begränsar det rörliga friluftslivet och de allmänna intressena. Vi vidhåller med andra ord den tidigare principiella uppfattningen. Vi vill nämligen slå vakt om strandskyddet. Jag vill framhålla att det faktum att vi har ställt oss bakom den skrivning som här föreligger inte är något lappkast från vår sida. Vi har inte för avsikt att radikalt förändra vårt tidigare synsätt i denna fråga. Vi tänker inte överge skyddet och släppa exploateringen av strandzonen fri. Den deklaration jag har gjort, herr talman, är principiellt viktig för vår del. Ingen skall behöva gå ifrån denna kammare utan att veta var vi står i den här frågan. Strandskyddsbestämmelserna är viktiga instrument för att stärka och bevara de allmänna intressena. De bör även i framtiden ges en mycket stark ställning när det gäller den svåra avvägning som tidvis kan uppstå mellan konkurrerande intressen avseende orörda stränder. Med denna röstförklaring vill jag klart deklarera att vi står långt ifrån de tankegångar som Ny demokrati och Dan Eriksson förfäktar i sin reservation och i sin förda argumentation. Om NRL är rationell eller inte kan man ha delade meningar om beroende på vilken stol man sitter på. Det kan låta vackert när man säger att beslut om strandskyddet skall fattas på lokal nivå. Vi har under årens lopp kunnat följa en rad uppseendeväckande beslut i form av svågerpolitik, som senare har kunnat korrigeras tack vare strandskyddets starka utformning. Vinnarna i kampen om de orörda stränderna bör även i framtiden förbli allmänheten och det rörliga friluftslivet. Jag hoppas att den sittande regeringen är tillräckligt vidsynt för att i god tid inse vådan av alla de blindskär som finns och de komplikationer som kan komma att uppstå mellan närstående intressen om man plötsligt skulle lätta på nuvarande regelverk. På grundval därav bör riksdagen vara försiktig med att tillmötesgå snäva och kortsiktiga etableringsintressen, som nu fått vittring på nya villebråd. Vad Ny demokrati är ute efter är ingenting annat än att våldta de vackra stränderna utefter våra kuster och sjöar.

Herr talman! Tillåt mig att säga att det var en av de mer omotiverade deklarationer jag har hört Magnus Persson göra. Han kände vindar blåsa. Det ger på mig närmast ett intryck av att han är ovanligt känslig för drag. Sanningen är den att alla är överens om att vi behöver strandskyddsbestämmelser. Det finns ingen som har ifrågasatt detta, Magnus Persson. Det är inte min sak att försvara Ny demokrati, men att börja prata om att ett parti vill våldta våra kuster och sjöar är rent ut sagt trams. Här finns en bred enighet om att vi behöver strandskyddsbestämmelser. Men dagens system är litet trubbigt, tycker en del. Två centerpartister tycker det i en motion som vi behandlar nu. En moderat tycker det i en motion som vi behandlar nu. Två socialdemokrater tyckte det i en motion som behandlades vid förra riksmötet. Deras hemställan i motion 1990/91:Jo780 var att ändra tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna så att skyddet skärps i tättbebyggda områden, men att generösare regler bör gälla i andra delar av landet. Var de socialdemokratiska motionärerna ute efter att våldta våra kuster och sjöar? Nej, naturligtvis inte. Låt oss se hur man kan förbättra strandskyddet och göra avvägningen på ett mer optimalt sätt. Det är ett mer konstruktivt förhållningssätt än att anklaga alla andra för att ha några mystiska konspiratoriska avsikter med anslag mot det rörliga friluftslivet. Det är inte detta det hadnlar om. Det tror jag att Magnus Persson vet också. Men han dröjde sig kvar litet grand i valrörelsens kvasidiskussioner om strandskydd och allemansrätt. Jag beklagar det, herr talman.

Herr talman! Det som Dan Eriksson i Stockholm senast sade var en bra korrigering. Jag har hört andra tongångar från Ny demokratis sida. Dan Eriksson i Stockholm frågade tidigare om vilka som skall få njuta av sina miljöer. Det är det, herr talman, som är viktigt. Jag råkar själv vara golfspelare och är medlem i en golfklubb. Man skall naturligtvis få områden för golf, men det är inte nödvändigt att dessa områden alltid skall ligga nära sjöar. Som golfspelare behöver man inte stå och titta ut över sjön och därmed utestänga andra viktiga delar av friluftslivet. Det är det som det egentligen är fråga om. I en konkurrenssituation mellan golfbana, bollspel och joggingspår, skall man välja något av de senare alternativen. Det är vår prioritering.

Herr talman! I detta betänkande tas upp egenskapskrav på byggnader och de motionskrav som på detta område har framförts under allmänna motionstiden. Utskottet gör också ett viktigt tillkännagivande och kräver en översyn av kraven på barnsäkerhet i bostadsområden. Detta är ett mycket viktigt tillkännagivande. I och med att barn inte har samma möjligheter och förmåga som vuxna att skydda sig mot skador och olycksfall, är det naturligtvis särskilt viktigt att åtgärder vidtas som riktar sig till denna grupp. Tillgängliga undersökningar visar också att de olyckor som drabbar barn i stor utsträckning sker i eller i direkt anslutning till hemmet. Barnmiljörådet har pekat ut detta som en av de viktigaste frågorna, att ge barn större säkerhet i boendemiljön. Vi har ju haft en del tragiska olyckor, exempelvis med brunnar, där barn har förolyckats. Det har senare visat sig att trots att brunnslock har saknats på tomtmark, har nuvarande lagstiftning inte räckt till för att väcka åtal. Utskottet vill med detta tillkännagivande till regeringen se till att en översyn med förslag till skärpt lagstiftning snarast kommer till stånd. Detta tillkännagivande innebär också, som har framkommit här, hemställan om bifall till den motion som Eva Zetterberg har skrivit om barnsäkerhet. Herr talman! Till detta betänkande finns också fogade en reservation från Ny demokrati och en meningsyttring från Vänsterpartiet. Ny demokrati vill ha en total avreglering av bostadsmarknaden, skriver man i sin partimotion. Undantagna är frågor som berör säkerhet och hygien. I Ny demokratis reservation till betänkandet är också tillagt ett stycke om handikappanpassning. Det är bra att Dan Eriksson i Stockholm gör detta viktiga tillägg om de handikappade. Men att samtidigt kalla detta för total avreglering låter märkligt. Som Dan Eriksson i Stockholm kan se i många motioner och riksdagsprotokoll under en mängd år, har Folkpartiet liberalerna och jag själv fört många debatter om att avreglera bostadsmarknaden. Vi krävde att de gamla byggnormerna skulle bort. Så har skett. Vi krävde att de nybyggnadsregler som trätt i kraft skulle förenklas ytterligare. Den nya borgerliga regeringen har nu påbörjat en sådan revidering för att föreslå förenklingar. Därför tycker jag att Dan Erikssons reservation är att slå in öppna dörrar. En översyn har startats skyndsamt, och därför avvisar utskottet det yrkande som framförs i reservationen från Ny demokrati. Folkpartiet liberalernas uppfattning har varit och är att vi dock inte har ifrågasatt regler som berör hälsa, säkerhet, handikapp och energi. Zetterberg upp förslag om energihushållningen. Som utskottet skriver i betänkandet finns det skäl att både effektivisera och minska energiförbrukningen. Gällande nybyggnadsregler innebär också skärpta krav på energihushållning i bostadshus. I den revidering av nybyggnadsreglerna som pågår ingår också övervägande av olika energikrav. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på Vänsterpartiets meningsyttring om energihushållning med motiveringen att även krav på bättre energihushållning ingår i det arbete som den nya regeringen har påbörjat. Eva Zetterberg föreslår också att ett första steg skall tas mot en särskild boendemiljölag. Som utskottet framhåller i betänkandet är redan miljöoch hälsoskyddslagstiftningens regler tillämpliga på boendemiljön. En övervägande del av de förhållanden som motionären avser att reglera i en särskild boendemiljölag har redan beaktats. Herr talman! Jag kan slutligen tillägga att den särskilda miljöskyddsutredningen, som jag själv och Magnus Persson sitter i, arbetar med ett förslag till en ny miljöbalk, som kan komma att förstärka möjligheten att agera i boendemiljöfrågorna.

Herr talman! Det var trevligt att lyssna till Eva Zetterberg och höra hur glad hon var. Vi får nog bifalla en och annan vänsterpartimotion i framtiden. Men också vi är glada. Det är ett steg i rätt riktning, att kunna enas i en så viktig fråga. Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 20 behandlar egenskapskrav på byggnader. Ny demokrati har sin vana trogen en egen filosofi, där partiet beskyller den omfattande regleringen och byråkratin för att ligga bakom det allra mesta. Det kan låta tilltalande i början, men låt oss närmare syna Ny demokrati och partiets grundlösa beskyllningar. Häromdagen uppvaktades bostadsutskottet av representanter för handikapprörelsen. Förutom att de muntligen framförde sin kritik och oro inför framtiden, överlämnades även en skrivelse där de i konkreta skarpa ordalag framförde sin oro och sin berättigade kritik av kostnadskonsekvensutredningens förslag. I skrivelsen hyllas riksdagens beslut år 1985 om att lagfästa de nu gällande målen och principerna för att förbättra boendeförhållandena för de handikappade, äldre och långvarigt sjuka. I skrivelsen sägs: Tillgänglighet handlar för oss handikappade som har funktionshinder om delaktighet i samhället. Det är en demokratifråga. Den är inte som exempelvis säkerhets eller hälsofrågor på samma sätt reglerad i lagstiftning. Frågan om tillgänglighet påverkar specifikt dem som har funktionshinder. Vidare sägs: Vi handikappade kräver en jämställd behandling. Vi vill från DHR:s sida understryka att det är regeringen -- de kunde lika gärna ha tillagt Sveriges riksdag och dess majoritet -- som bär det yttersta ansvaret för tillgänglighetsfrågorna och som måste inse att det inte går att åstadkomma tillgänglighet i miljön utan styrning. Det har erfarenheterna historiskt visat. Vad säger då Ny demokrati om detta? Jo, i sin reservation som fogats till betänkandet påstår partiet helt sonika att vad som erfordras är en fullständig avreglering i fråga om byggandet m.m. Hur tänker Dan Eriksson i Stockholm klara dessa grupper, de handikappade? Dan Eriksson är en ung och rörlig man. Vad skulle hända om han -- eller Ian Wachtmeister -- drabbades av en trafikolycka och kanske måste sitta handikappbunden resten av livet. Skulle han då acceptera att bli placerad i en miljö där han inte kan möta människor i vardagen? Vi tror inte att man är så dum inom handikapprörelsen. Där har man dokumenterad erfarenhet av vad lagar, förordningar och regler har betytt och betyder. Jag tycker att Dan Eriksson skall lyssna litet bättre när handikapprörelsen nästa gång kommer till utskottet, och inte slå dövörat till. Tro inte att ni kommer undan med den här skrivningen och att den tillvaratar de handikappades berättigade intresse. Snålblåsten och draget från galoscherna kanske blir besvärande för handikappgrupperna om man följer Trots den sena kvällen tror jag, herr talman, att det finns anledning att stanna upp en stund och tänka efter vad det är som sker när man avreglerar och vilka grupper det är som kommer i kläm. Det är de svaga, det är de handikappade. Det är dem Ny demokrati ställer ut i kylan på vedbacken.

För att understryka det jag tidigare sade i mitt anförande vill jag klart yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 20 och avslag på den reservation och den särskilda meningsyttring som finns bifogade. Jag hälsar med tillfredsställelse att utskottet har kunnat samlas när det gäller frågan att stärka barns säkerhet. Det är viktigt att detta sker. Vi hoppas att regeringen verkligen agerar snabbt när det gäller att få fram ett lagförslag som säkrar barns säkerhet i boendemiljöer. Jag vill också understryka att det är viktigt att de handikappade och deras rättighet till tillgänglighet i samhället har en stark ställning. Det som nu sker i Boverket och som vi hörde på mötet mellan bostadsutskottet och de handikappades riksorganisation visar att det är viktigt att man säkerställer de handikappades rätt att finnas med på alla områden i samhället. De skall ha en tillgänglighet som inte motarbetas av lagstiftningen utan snarare stärks. Det är viktigt att vi deklarerar det. Jag vill återigen peka på att vi i Folkpartiet och den borgerliga regeringen gör en utvärdering och en översyn. Den sker för att man skall kunna göra förenklingar. Jag har bra kontakter med den nuvarande regeringen och känner mig ganska lugn över hur arbetet kommer att sluta. Om det är något som Dan Eriksson tar till sig och känner sig säker av, vet jag inte. För egen del vet jag att det görs ett arbete som kommer att innebära förenklingar. På det sättet kan vi kanske pressa kostnaderna i byggandet, och bibehålla det som vi tycker är viktigt: hälsa, säkerhet, de handikappades rättigheter, och få en vettig reglering.

Herr talman! Det skall bli ett kort anförande. Härmed vill jag bara instämma med utskottsmajoriteten och också yrka bifall till reservationen om miljökonsekvensbeskrivningar. I övrigt hänvisar jag till Vänsterpartiets meningsyttring från näringsutskottet.

Herr talman! Siw Persson bör vara medveten och underkunnig om att näringsutskottets kompetensområde i denna fråga utgörs av de industri och mineralpolitiska bedömningarna. Därutöver gör utskottet ingenting. Det är värt att notera att i skrivningen från riksdagens näringsutskott och i förarbetena till propositionen sägs det, att motivet till undantagsbestämmelsen som finns i lagen är att mineraltillgångar m.m. skall kunna utvinnas i särskilt angelägna fall, t.ex. när fyndigheten har stor samhällsekonomisk betydelse. När det finns en liten begränsad verksamhet, som berör 600 människor i en liten kommun i Norrbotten, bör denna undantagsbestämmelse kunna utnyttjas. De har inga alternativ. Där finns vattenskraftsvinster som skulle tillföras Arjeplogs kommun och skapa alternativ för den gruva som, oberoende om Laisan kommer att utnyttjas, inte någon gång kommer att sina. Det blir en tidsutdräkt på 20--30 år. Herr talman! Man borde kunna tillåta sig att acceptera denna undantagsbestämmelse och överlåta åt dem som bor i Arjeplog att själva få avgöra hur de vill utnyttja de natur-, vatten och mineraltillgångar som finns där. Det är inte många som över huvud taget söker sig till Arjeplog. Men vi har förbaskat många synpunkter på de orterna, trots att vi bor långt därifrån. Jag tror att Siw Persson skulle ha en helt annan uppfattning om Arjeplog och Laisvall om hon bott någonstans i närheten av den platsen.

Herr talman! Kan vi ändå inte utgå ifrån att de några tusen personer som bor i Arjeplogs kommun själva inser vilket värde Laisan, Laisvalls by, Vindelälven och Piteälven har? Är det Siw Perssons uppfattning att vi skall omyndigförklara dem och sitta här i Stockholm eller i Skåne -- även om Siw Persson är född jämte -- och göra den bedömningen? Borde vi inte kunna visa en litet mera decentraliserad inställning, avstå från storebrorsattityden och överlåta till dem som bor i denna isolerade kommun att själva avgöra hur de vill forma sin framtid?

Herr talman! Först vill jag tillbakavisa Per-Richard Moléns tvärsäkra påstående att vi har feltolkat lagen. Vi har tittat på förarbetena till lagen, och den tolkning vi gör delas av både departementets och utskottets jurister. Min vagga stod vid Vindelälvens sköna strand, långt närmare Laisvall än vad Per-Richard Molén någonsin har varit. Jag har fiskat i Laisälven. Dessutom är det fel att påstå att Oskar Lindkvist är stockholmare, för han är från Skåne. Jag tycker att det är ett lumpet trick som Per-Richard Molén använder. Vidare kan jag nämna att jag träffar många Laisvallsbor. Jag åker dit och fiskar ibland, och jag vet att det inte finns någon enhetlig linje bland befolkningen i den här frågan. Per-Richard Moléns bedömning av oss på grundval av varifrån vi kommer må stå för honom själv. Tänk på i kommande debatter att svenska folket är ganska lättrörligt! Västerbotten var mitt hemlän tills jag var 30 år. Jag har följt många turer i fråga om både Laisvallsprojektet och Vindelälven, och jag tycker att det är ett klokt beslut riksdagen stannar för.

Herr talman! Låt mig säga till Per-Richard Molén att det har varit ett svårt ställningstagande. Det är en intressekonflikt, precis som Siw Persson har sagt, men vi har stannat för att bevarandeintressena väger tyngre, och vi har sett frågan i ett mera långsiktigt perspektiv. Det är skälet till det ställningstagande vi har gjort, och sedan kan man ha delade meningar om det. Men omyndigförklara inte folk på grundval av var de är skrivna! De vet kanske mer än vad man ibland tror.